Herr talman! Peter Persson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att öka antalet studieplatser vid Högskolan i Jönköping. Jasenko Omanovic har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att öka antalet studieplatser vid Mittuniversitetet. Åsa Lindestam har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att öka antalet studieplatser vid Högskolan i Gävle. Krister Örnfjäder har samma fråga vad avser Linnéuniversitetet, och Monica Green har samma fråga vad avser Högskolan i Skövde. Gunilla Svantorp har frågat mig om jag tänker verka för att ändra regeringens beslut om att minska antalet platser vid Karlstads universitet. Vidare har Gunilla Svantorp frågat mig om jag tänker verka för att regeringen genom olika åtgärder sätter fokus och ger resurser för att lyckas med den breddade rekryteringen med anledning av den arbetslöshet och det utbildningsbehov som råder. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang, herr talman. Antalet helårsstudenter vid de svenska lärosätena har de senaste åren varit fler än någonsin. År 2010 var en rekordnotering i antalet helårsstudenter, och utbildningsvolymen ligger kvar på en historiskt sett hög nivå. Mellan 2006 och 2012 ökade antalet helårsstudenter i landet med 27 500. En prognos som har gjorts inom Regeringskansliet visar att förändringarna i årskullarnas storlek innebär att de årskullar som nu och under de kommande åren slutför gymnasieskolan har förutsättning att påbörja en eftergymnasial utbildning i betydligt större utsträckning än någonsin förut - detta givet dagens studiemönster och resurser för eftergymnasial utbildning samt oförändrad andel högskolenybörjare som är inresande studenter. Prognosen för dem som nu lämnar gymnasieskolan är att 53 procent beräknas kunna få en plats i eftergymnasial utbildning före 34 års ålder. Prognosen för dem som slutar gymnasieskolan om sju år, 2020, är att 63 procent kan komma att få plats att påbörja utbildning inom universitet, högskola eller yrkeshögskola innan de fyllt 34 år. Det skulle vara en nivå som Sverige aldrig förr har nått upp till. Herr talman! Sverige utfärdar färre examensbevis i högre utbildning än många andra länder. Interpellanterna beskriver detta som att utbildningsnivån i vårt land är lägre än i andra länder, vilket är en felaktig slutsats. Utfärdade examensbevis och genomförd utbildning är inte samma sak. I Sverige måste studenten ansöka om examensbevis efter avslutade studier, vilket en mycket hög andel av studenterna avstår från. Detta mönster har varit detsamma oavsett regering. Mot denna bakgrund, herr talman, är regeringens slutsats att nuvarande nivå och inriktning när det gäller högre utbildning är väl avvägd. När det gäller Gunilla Svantorps andra fråga ska universitet och högskolor aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan enligt högskolelagen. Varje lärosäte ska därmed kontinuerligt arbeta med denna fråga och årligen redovisa detta för regeringen. Det är viktigt att påpeka att den sociala snedrekryteringen vid valet till högskolan i stor utsträckning beror på skillnader i prestationer i grundskolan och gymnasieskolan, samt i viss utsträckning på skillnader i val av gymnasieprogram. De reformer som regeringen genomför för att förbättra kvaliteten och höja kunskapsresultaten i grundskolan och gymnasieskolan har därför största betydelse också för att bredda rekryteringen till högskolan. Då Krister Örnfjäder, som framställt en av interpellationerna, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav tredje vice talmannen att Désirée Liljevall i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Jag lever och verkar i Jönköpings län. Det är ett län med en stark industriell tradition. Klurighet, samarbete och ett gemensamt framtidsengagemang har gjort att länet har kunnat skapa och utveckla betydande industrier. Tändstickor, spisar, däck, papper och motorsågar är några av de produkter som har funnits historiskt, och fortfarande finns. I ett starkt industrilän finns dock också en stor medvetenhet om att gamla strukturer inte kommer att vara giltiga för all framtid. För varje år och årtionde som lagrats i vår industriella historia har insikten ökat om att det mekaniserade arbetet får mindre värde. Det handlar alltmer om teknikinnehåll, komplexa produkter, design - ja, utveckling på en rad områden. Jag tillhör dem som tror att industrin också i framtiden kommer att vara mycket betydelsefull när det gäller att skapa värden som försörjer och tillgodoser många andra behov vi har. Främst gäller det kanske välfärd. När jag studerar mitt läns förhållande vad gäller andel forskning och utveckling i landet ser jag att vi är grovt missgynnade. Låt mig bara nämna att statlig forskningsresurs per invånare är 284 kronor. Rikssnittet är 1 645. Det här gäller också den högre utbildningen. Högskolan i Jönköping har under perioden 2011-2013 fått en reducering med 1 304 platser. Det är 15 procent, samtidigt som söktrycket är högre än någonsin. Det handlar om att andelen högskoleplatser per tusen ungdomar i landet har minskat från år till år. När vi senast hade en socialdemokratisk regering hade vi 431 högskoleplatser per tusen ungdomar. I dag är det 377 i åldern 19-24 år. Det finns bland ungdomsgrupperna en hunger för högre utbildning. Det finns stora behov, inte minst när det gäller den industriella utveckling jag beskriver i Jönköpings län. Då väljer regeringen att sänka skatter, sänka restaurangmomsen och att sänka arbetsgivaravgiften för de unga.

Herr talman! Ministern säger i sitt svar att vi aldrig har haft fler högskolestuderande än i dag. Förmodligen minskar antalet platser på universiteten därför att de inte behövs. Om det aldrig funnits så många människor i Sveriges historia som kan läsa som i dag skulle man kunna säga: Okej, då kan vi sluta utbilda folk i att läsa, för det är så många som kan det. Det är förstås helt fel politik. Herr talman! Jag har tidigare haft en debatt med utbildningsministern just när det gäller Mittuniversitetet, vars universitetsstyrelse utbildningsministern med sin politik tvingade att lägga ned campus i Härnösand. Vi kan se vad som händer. Samtidigt som ministern poängterar att det är så många som går högre utbildning i dag säger han att det finns brister i grund och gymnasieskolor så att elever inte får tillräckligt mycket kunskaper för att kunna hänga med vidare. Jag, precis som Peter Persson, kommer från ett industrilän, Västernorrland, där vi har basindustri. Ett av företagen där, SCA, samarbetar med universitetet när det gäller forskning. För att beskriva vad det är för företag kan man säga, med tanke på kvällens fotbollsmatch, att det är ett företag som är basindustrins FC Barcelona - ett företag som är väldigt framgångsrikt. Först och främst är samarbete inget kriterium när det gäller att få forskningspengar. Sedan är det så att alla tjänsteföretag runt omkring som servar en så stor basindustri - jag nämner nu bara ett företag av alla som vi har - behöver kompetent arbetskraft. Nu tvingas Mittuniversitetet, förutom att lägga ned ett campus, att minska antalet platser på basåret. Basåret möjliggör att vi får fler ingenjörer och minskar tröskeln för ungdomar som inte har kunnat få tillräckliga betyg i skolan för att kunna söka sig till en ingenjörsutbildning. Där har regeringen beslutat att minska antalet platser, för regeringen tycker inte att det är nödvändigt att ha sådana platser. Det tycker jag är skrämmande när var femte rekrytering i Sverige i dag misslyckas på grund av att vi inte har tillräckligt bra arbetskraft. Den investering som vi gör i utbildning handlar inte om att mäta hur många som kan studera i dag och deras förmåga. Den investering som vi behöver är för framtiden, Jan Björklund, för det behov våra företag kommer att ha och för vår konkurrenskraft framöver. Därför behöver man, nu när Västernorrland har den nästan högsta ungdomsarbetslösheten, på Mittuniversitet i Västernorrland och Jämtland ett större antal platser än vad man har i dag för att kunna möta företagens behov.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret och för möjligheten att få debattera de här för oss så oerhört viktiga frågorna. Jag skulle vilja ta min utgångspunkt i en kamrat som jag har som är ungefär tio år yngre än jag. Hon gled efter nian in med inte direkt fullständiga betyg på LM Ericsson i Söderhamn. Hon fick ett bra och välbetalt jobb och jobbade där ett bra tag. Företaget blev sedan Emerson och försvann sedermera till Polen. Där stod hon utan utbildning, och i Söderhamn. Hon hade då möjligheten att läsa in först grundskolan och sedan gymnasiet. Vid Högskolan i Gävle läste hon sedan också in högre utbildning. Hon tog kandidaten och hon tog magistern, och numera jobbar hon som doktorand i Söderhamn. Den här möjligheten är fantastisk. Vi hör inte bara om henne, utan vi har flera i Söderhamn som har möjligheten att läsa vidare. Gävleborg är det län som har den högsta arbetslösheten. Vi har mist enormt många jobb den senaste tiden. Jag kan börja med att berätta om Norrsundet, där 300 fick gå hem. Jag skulle kunna berätta om Läkerol i Gävle, där 150 fick gå hem, eller Ericsson i Gävle, där drygt 1 100 fick gå hem, och nu Teleperformance i Söderhamn, där 100 ungdomar är varslade. Vi har dessutom den lägsta utbildningsnivån i landet. Det är fler än någonsin som söker studieplatser i vårt län för att få en annan framtid än vad de står inför just nu. Utbildningsplatserna i Gävleborg har minskat under lång tid. Jag har tillsammans med rektorn suttit och lyssnat till hela högskolestyrelsen, och vi har fått plocka bort program, från början kanske inte hela program utan mer enstaka kurser. Men när vi senast möttes fick jag höra att det är 19 program som ska bort i Gävleborg. Det är 760 platser. Det är som att slå in spiken i kistan. Vi har bara 50 program i dagsläget. Av 50 program ska vi ta bort 19. Hos oss är det inte bara ungdomarna från gymnasiet som läser. Hos oss är de flesta studenter över 25 år, och var femte student är över 35 år. Det beror på sådant i vårt län som kanske inte är som i andra län, men de som redan har varit uppe i talarstolen vet verkligen vad jag talar om. När man tror att man har ett arbete för livet och det visar sig att arbetet försvinner av olika orsaker, då måste vi ha möjlighet att ge våra länsinvånare en högre utbildning, för det ger dem också möjligheten att stanna kvar hos oss. Eller ska vi överbefolka de fyra universitetsstäderna som inte ens har bostäder? Det har nämligen vi. Vi har bostadsgaranti också. Vi behöver de här utbildningarna mer än någonsin. Vi behöver ha utbildade människor för att kunna besätta tjänster i våra företag, vår industri, vårt näringsliv och våra kommuner och landsting. Ta inte bort de här programmen från Gävleborg, utan låt oss ha dem kvar! Helst skulle vi också vilja ha ett ökat antal platser.

Herr talman! I den här debatten hör vi riksdagsledamöter från norr till söder ta till orda i frågan om regeringens neddragningar vid landets universitet och högskolor. Jag är här i dag i stället för Krister Örnfjäder, som har förhinder att närvara i kammaren och tala för sin interpellation. Men jag är också här för att företräda mig själv i min roll som riksdagsledamot för Kalmar och Småland och för att företräda Socialdemokraterna. Ofta får jag frågan vad som driver mig i min politiska gärning, vad det är jag går i gång på. Svaret är enkelt: Det här. Jag kan känna från djupet av mitt hjärta hur viktigt det är att alla, oavsett bakgrund, får samma chans att bygga sig ett bra liv, till exempel genom att studera vidare på högskola och universitet. För den som kommer från ett akademiskt hem är det ofta helt naturligt att läsa vidare efter gymnasiet. För den vars föräldrar har kort utbildning är denna möjlighet inte lika naturlig, men lika viktig. Därför är det frustrerande att bevittna regeringens och utbildningsminister Björklunds val att slå undan benen på ett stort antal studieträngtande ungdomar. Sedan 2011 har regeringen dragit ned antalet helårsstudieplatser på högre utbildning med över 16 000. Prognosen ser fortsatt dyster ut. Sedan 2010 har antalet studerande minskat varje år trots att fler än någonsin söker till högskolor och universitet. Mon fråga till utbildningsminister Jan Björklund är: Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att vända den negativa trenden och ge alla en chans?

Herr talman! Vi socialdemokrater vill satsa på mer utbildning i hela landet för alla i alla åldrar så att man får chans att komma tillbaka om man har misslyckats tidigare i livet. Man ska få en chans till och sedan en chans till. Vi ska ha vuxenutbildning och möjlighet till högre utbildning i hela landet. Det ska vara kort väg och inte för höga trösklar om man vill studera. Man ska lätt kunna läsa vidare oavsett var man bor. Man ska inte behöva lämna hem och familj och flytta långt bort för att kunna studera vidare. Högskolan i Skövde är en av landets minsta, men jag tycker att den är en av landets bästa. Jag kan vara något jävig eftersom jag bor i Skövde. Jag vurmar för Högskolan i Skövde och vill att den ska fortsätta utvecklas, göra bra ifrån sig, jobba med det omgivande samhället, samarbeta med näringslivet, jobba med den sociala nedrekryteringen och se till att begåvningsreserven som finns i de studieovana hemmen tas till vara. Sverige är ett litet land, och vi måste vara på tårna för att överleva i den knivskarpa internationella konkurrensen. Vi är fler nu än vi var 2006. I dag är vi 9 1⁄2 miljon, och vi måste se till att hela befolkningen har möjlighet att ta de nya jobb som växer fram i den knivskarpa konkurrensen världen över. Att i detta läge ha en nöjd utbildningsminister som talar om att sakernas tillstånd är gott, att vi aldrig haft det så bra och att han är nöjd med läget gör mig orolig. Utbildningsministern tycker att regeringen har fixat det bra och kan vara nöjd. Visserligen är söktrycket högt, men det får vi leva med. Det är allvarligt. Högskolan i Skövde har tyvärr fått minska antalet platser med 9 procent. Det kan tyckas lite, men hur ser trenden ut? Hur kommer det att bli framöver? Borde det inte vara tvärtom? Jan Björklund säger att vi har fel, att de siffror vi har är fullständigt fel och att vi har hittat på alltihop. Han har egna siffror. Men de utredningar som vi har använt för att visa på det minskande antalet högskoleplatser är framtagna dels på Utbildningsdepartementet, dels på riksdagens utredningstjänst och baserar sig på de siffror som finns från lärosätena 2013. Dessa siffror är inte fel utan visar tydligt vart regeringen är på väg, nämligen mot lägre ambitioner för framtiden. Jag vill att vi satsar mer, inte mindre. Jag är stolt över Högskolan i Skövde och vet att den kommer att klara sig bra. Jag skulle vilja att vi hade en utbildningsminister som var stolt över våra lärosäten och ville satsa mer på såväl mindre och mellanstora högskolor som stora högskolor och universitet.

Herr talman! Även jag vill börja med att tacka för svaret. Det är dock ett svar som gör mig fundersam, för det andas en nöjdhet över läget i Sverige. Jag ställer mig då frågan om utbildningsministern har sett sig omkring i Sverige och lagt märke till det läge som är. Statistik i all ära, men vi har också en verklighet. Det är en verklighet som berättar om 420 000 arbetslösa som slussas runt i olika åtgärder som sällan leder till att de kommer vidare i livet. Det är en verklighet som talar om att långtidsarbetslösheten tredubblats sedan 2006 och där antalet ungdomar som ingen efterfrågar når rekordhöjder. Detta ser vi samtidigt som utbildningsministern står här i kammaren och är nöjd över statistiken över våra 19-åringar. Eftersom jag skrev en interpellation om Karlstads universitet och minskningen av utbildningsplatser där är det intressant att dra fram några fakta från verkligheten i Karlstad och diskutera här i talarstolen. Karlstads universitet är ett av de fyra nyaste universiteten och ingår i en samarbetsgrupp som kallar sig Fyrklövern. Fyrklövern omfattar sex län och har så många som 74 000 studenter sammanlagt. Det är fler studenter än det finns på något enskilt lärosäte. I Karlstad jobbar man mycket med forskning. Man har också ett unikt samarbete med det offentliga och näringslivet som jag vill lyfta fram eftersom det är en av de saker som Karlstad gör mycket bra. Man har ett femårigt samarbetsavtal med regionen i syfte att öka samarbetet mellan universitet och näringsliv och för att höja ledarskapet och utbildningssektorn i regionen. Avsiktsförklaringen innebär att regionen går in med 50 miljoner kronor. Lika mycket går universitetet in med, och förhoppningen är att få lika mycket i externa medel. Samarbetet har redan lett till starka forskningsmiljöer som bedriver forskning som är viktig för Värmlands utveckling. Det har också inneburit att ett antal professurer med koppling till näringslivet har inrättats. Vi har också en professur i skolutveckling. Den här satsningen har gett eko ute i världen, och många är de tillfällen när Värmland har åkt Europa runt och fått berätta om sin gemensamma satsning. Vad tycker utbildningsministern om denna satsning? Karlstads universitet kommer under åren 2011-2017 att dra ned med 849 platser. Det påverkar självklart söktrycket för dem som har möjlighet att påbörja en högre utbildning. Detta sker samtidigt som lärosätet slår rekord i söktryck. Bara vid lärarutbildningarna, som är så viktiga och har en hög kvalitet i Karlstad, har antalet förstahandsutbildningar ökat med 20 procent jämfört med 2011. Sammanlagt har söktrycket till Karlstad ökat med 18 procent. Det är 17 700 som vill studera i Karlstad, men alla får inte studera där eftersom ministern drar ned på antalet platser. Är utbildningsministern nöjd med att antalet 19-24-åringar som studerar vid högre utbildning i dag är 377 per 1 000 mot 431 per 1 000 år 2006?

Herr talman! Jag tackar också statsrådet för svaret. Det som förvånar mig är att det är ungefär samma lärosäten som lyfts upp i interpellationsdebatterna när det gäller utbildningsplatser. Debatten handlar sällan om Uppsala universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet eller andra större universitet och högskolor. Det är intressant. Det som oroar mig, herr talman, är - och det måste jag kontrollera sedan i protokollet från den här debatten - att ordet kvalitet över huvud taget inte omnämns. Det är det som är den största skillnaden, kära åhörare och ledamöter av riksdagen, mellan Folkpartiets och regeringens politik och socialdemokratisk högskolepolitik. För att komplettera utbildningsministerns svar måste jag som utbildningsutskottsledamot säga att det inte kan vara faktorn att man inte ska lämna orten som avgör hur många platser man får vid ett lärosäte eller bostadsgarantin som avgör om ett lärosäte ska få fler platser. Vi har precis antagit ett helt nytt kvalitetsutvärderingssystem och resurstilldelningssystem som hade ett brett stöd i Sveriges riksdag. Kvalitet, kvalitet, kvalitet - ingen av de socialdemokratiska ledamöterna använde det ordet. Det förvånar mig. Några av de här lärosätena har som sagt debatterats tidigare. Då har vi tittat på förklaringarna. Är det så att vi har tagit pengar från högskolesektorn och lagt på vägar och tåg? Nej, det har vi inte, utan det har skett omfördelningar inom högskolesektorn. När det gäller resurser för inaktiva studenter eller studenter som inte tar några poäng och vad siffran för detta är i summa pengar tittade jag på förra årets handlingar i utbildningsutskottet. 900 miljoner kronor utgick i ersättningar till universitet och högskolor för studenter som inte tar några poäng. 900 miljoner kronor. Det är klart att dessa 900 miljoner ska föras till de lärosäten som verkligen ska ha dem. Eller hur, Monica Green? Tillfälliga platser har Folkpartiet och regeringen också fattat beslut om. Flera lärosäten får extra resurser 2013, 2014 och 2015. Men glöm inte att det finns något som heter prestationsgrad. Det finns kvalitetsindikatorer för måluppfyllelse. Jag har en fråga, herr talman: Vill Socialdemokraterna ha andra principer och andra indikatorer? Ska det vara bostadsgarantin eller närhetsprincipen som avgör hur vi fördelar resurserna? En sådan högskola vill inte jag att mina barn ska gå i.

Herr talman! Eftersom jag kommer från Gävle måste jag fråga: Vad är det med folkpartister? Högskolan i Gävle har via Universitetskanslersämbetet blivit fullständigt godkänd när det gäller kvalitet. Man har gått igenom rubbet och gjort ett jättejobb där. Ändå springer det runt en riksdagsledamot i länet som heter Hans Backman - han är folkpartist - och tycker inte att högskolan är bra nog. Det kanske är så att Roger Haddad inte tycker att högskolan i Gävle är bra nog? Men gå in och granska den då och hör med dem som har kunskap om vad kvalitet är och hur man bedömer Gävle. Så var det med den saken. Sedan måste jag naturligtvis vända mig till Jan Björklund. Jan Björklund är en intellektuell människa. Och ändå - i ett läge där man har ett söktryck med 51 procent som inte kommer in på förstahandsvalet - skriver han i svaret att det finns en prognos som säger att trycket kommer att minska och att det kommer att räcka framöver. På nyheterna hade vi Sandvik - detta stora, fina företag - som gick ut och sade att de snart måste nyrekrytera 1 700. Vi har ett önskemål från företagarna och näringslivet i regionen om ett bättre, bredare och djupare samarbete med denna fantastiska högskola i Gävle. Ändå behandlar ni folkpartister Gävle högskola som något som inte är mycket värt. I en region som har sina bekymmer och sin tradition är det också fantastiskt - om vi ska vara intellektuella - att man i det här läget inte släpper in elever som bryter studietraditionen i Gävleborg, som inte är så välfylld. Men ge dem plats, då! Låt dem komma in! Det finns en bred politisk konsensus i regionen och Gävle om att högskolan bygger utveckling. Så är det. Det håller Jan Björklund med om. Men han ser en prognos framöver som säger att det kommer att räcka i framtiden. Och tittar vi ännu längre fram får vi fantastiskt fina siffror. Men det är nu vi behöver det här. Frågan är: Var ligger bekymret? Är det inte kvalitet, Roger Haddad, är kvaliteten inte fullständigt till fyllest när man har fått forskarutbildning i arbete och hälsa och i Byggd miljö? Det är fantastiskt. Varför ska regeringen i det här läget gå in och säga: Er prognos, herr eller fru rektor för högskolan, ska betyda att ni får minska med 780 utbildningsplatser. Ni får lägga ned 19 program. Var ligger det intellektuella i det, Jan Björklund? För det måste väl ändå vara så att politiken utgår från det som är intellektuellt, det som bygger, det som utvecklar och det som det finns en stor konsensus om i regionen. Var rädd om högskolorna! Utveckla dem! Det utvecklar Sverige, det utvecklar människor och det fyller på bristkompetens i industrin, som vi lever av. Trots detta står Jan Björklund och säger att det finns en prognos. Var finns det intellektuella i det svaret?

Herr talman! Raimo Pärssinen säger: Vad är det med folkpartister? Han får nog utvidga det till att säga: Vad är det med moderater? Sedan kan Stefan Löfven säga samma sak så är vi på samma våglängd i diskussionen. Jag vill återvända till det som Roger Haddad väldigt klokt sade om kvalitetstänkandet. Socialdemokraternas paradgren inom skolan är kvantitet. Det är tyvärr inte kvalitet, och det är den stora skillnaden mot Alliansens satsningar på kvalitetsmedvetande framför kvantitet. Att det nu råkar vara nomineringstider även för Socialdemokraterna så att var och en står upp för sina mindre distrikt och försvarar de mindre högskolorna är helt begripligt. Men låt oss återigen titta på kvalitetsaspekten. Raimo Pärssinen slog sig till ro med att Högskoleverket hade granskat och kommit fram till att det inte var undermåligt, och så var det med den saken. Då var kvaliteten till fyllest. En vinkel jag tycker är ganska intressant i statsrådets svar - som jag för övrigt är glad över att det blev så tydliggörande - handlar om att vi har rekordnivåer i antalet studenter på högskolan. Ett viktigt tillägg är att vi ser att fler och fler kan läsa på eftergymnasial utbildning. De har under loppet av ett par år ökat från över 50 procent upp till över 60 procent. Det är där kvaliteten har byggts upp genom de successiva reformerna i Alliansens skolpolitik. Detta har gjort att man höjer statusen för läraryrket - det som ska vara grunden för att utbilda folk. Även de som tar del av en högskoleutbildning - när de blir lärare - stimuleras att söka, och de som söker utbildningen har högre kvalitet. Det i sin tur borgar för att eleverna i slutändan får en bättre utbildningssituation från grundskolan över gymnasiet och upp i högskolan. Man satsar på lärarlegitimation, man ökar kraven på behörighet, man har en bättre lärarutbildning med mer fortbildning, man har fokus på lärarens arbetsuppgifter - mer pedagogiskt innehåll och mindre administration - och man ger, inte minst, stimulans till karriärtjänster. Det har aldrig någon socialdemokratisk regering gjort. Från lite drygt 4 000 är vi inom loppet av något år uppe i 15 000-17 000 sådana här karriärtjänster. Detta, herr talman, har lett till att vi ser något unikt när det gäller söktrycket till högskoleutbildningen för att bli lärare eller förskollärare. Den har gått från mediokra 13 000 till upp mot 19 000 i prognosen för innevarande år. Detta är precis vad kvalitet innebär - kvalitetstänkande, inte kvantitetstänkande. Våra lärare söker nu för att bli lärare till skillnad från förr då de inte gjorde det. Varje människa som sökte lärarutbildning kom in helt oaktat förutsättningarna för att bli både en bra lärare och ha rätt utbildning för att ta sig an detta viktiga men svåra värv. Sammanfattningsvis är nog ändå Socialdemokraternas paradgren kvantitet i utbildningen definitivt underordnad att kvaliteten först byggs upp. Då är de förutsättningar som bland annat visas på lärar och förskollärarutbildningen måttet på Alliansens framgång - inte att vi har ett söktryck med individer som kanske borde ha haft bättre förutsättningar att nå fram till högskoleutbildningen, som är det viktiga. Men det är tyvärr det som prioriteras i Socialdemokraternas skolpolitik och högskolepolitik. Det är beklagligt att se att man fortfarande håller kvar vid kvantitetsmåtten framför kvalitetsmåtten.
Herr talman! Sex talare på raken går upp och argumenterar för samma sak. Sex talare har väckt ungefär samma interpellation. Men argumenten blir inte starkare därför att det är sex som säger samma sak, utan de är lika fel för det. Sverige har byggt ut högre utbildning kraftigt sedan 2006. Jag undrar om interpellanterna själva är medvetna om hur mycket platserna har ökat på era egna lärosäten sedan 2006. Ni talar om den i sammanhanget mindre neddragning som har skett de senaste åren och som jag ska återkomma till. Men vi kan jämföra med när ni själva satt i regeringen. Karlstads universitet, som har ökat minst, har ökat med 5 procent. Linnéuniversitetet visar 25 procents ökning sedan Désirée Liljevalls parti satt i regeringen. Det är en mycket kraftig ökning. Högskolan i Gävle har ökat med 25 procent sedan Raimo Pärssinens parti satt i regeringen. Det är en mycket kraftig ökning. Det är få statliga verksamheter som har ökat så kraftigt. Högskolan i Jönköping, Peter Persson, har ökat med 30 procent i antalet platser sedan 2006. Det är en helt orolig ökning på dessa år. Och du står och säger att det är neddragning! Det är massor med fler människor från Jönköping, om det nu är de som studerar just på högskolan i Jönköping, som har chansen att läsa högre utbildning. Det är inte en neddragning, utan det är en kraftig utbyggnad. Men Högskolan i Skövde, Monica Green, som har det högsta tonläget, har ökat med 50 procent sedan 2006. Inget lärosäte har ökat så kraftigt som Högskolan i Skövde. Detta är sanningen. Ni står och talar om neddragningar. Men det är ju ett rekord i expansion som har skett under de här åren - det är sanningen. Vad är det ni talar om? Det är helt korrekt att det under de allra sista åren har skett justeringar. Men ni har fel där också, för ni säger att det är 16 000. Hade jag varit ni hade jag använt siffran 25 000 - en större neddragning än vad ni påstår, om man vill räkna för debattens skull. 10 000 av de 25 000 består i att vi har fört ut de utomeuropeiska studenterna till en särskild kvot. De räknas inte in längre. Det var 10 000 utomeuropeiska studenter som räknades in förut. De betalar nu avgift efter ett enigt beslut i riksdagen. De 10 000 platserna drabbar inga svenska ungdomar, utan det är 10 000 utomeuropeiska som räknas vid sidan om. 5 000 av de 25 000 platserna - det är väl så ni har fått ihop era 15 000-16 000 platser - gäller så kallade inaktiva studenter, alltså studenter som har anmält sig för att plugga men sedan inte infinner sig för studier. De finns inte i verkligheten utan är bara registrerade studenter. Dem får lärosätena inte längre betalat för. Det är 5 000 platser. Sedan är det de 10 000 platser som regeringen tillförde under den djupaste finanskrisen. När arbetslösheten såg ut att gå upp i 12 procent lade vi på 10 000 extra platser i en tvåårssatsning som vi sade var en tvåårssatsning. Den upphörde efter två år. På det sättet får man ihop 25 000 platser, så jag skulle säga 25 000 om jag var ni. Men sanningen är ju att inget av detta är en neddragning i verkligheten jämfört med 2006. När allt detta räknas in är det en kraftig utbyggnad sedan den tid när ni själva satt i regeringen på vartenda ett av era lärosäten utom Mittuniversitetet, för där är situationen annorlunda. Men på vartenda ett av de övriga är det en kraftig utbyggnad. 50 procent i Skövde, Monica Green, du borde tacka mig! Det är på det här sättet inte bara på de här lärosätena, utan totalt sett i Sverige har det skett i utbyggnad. Den sista siffra som är registrerad anger 415 000 studenter i Sverige. Det var 390 000 studenter när ni satt i regeringen. Det är en utbyggnad, inte en neddragning. Göran Persson satte upp målet att 50 procent av en ungdomskull skulle gå på universitet eller högskola. Han nådde aldrig dit. Vi är i dag på 53 procent, och vi är med raska steg på väg mot 63 procent, all-time-high och helt unikt i ett internationellt perspektiv. Ja, ja, säger Gunilla Svantorp, statistik i all ära! Ja, men ursäkta, vi måste väl ändå gå tillbaka till de här siffrorna i verkligheten för att se hur det är. Sanningen är att det har skett en kraftig expansion under den tid som jag har varit utbildningsminister. Ni har förslag på att marginalen ska öka något mer. Men försök inte påstå att det är en neddragning, för det är en kraftig utbyggnad av den högre utbildningen i Sverige sedan 2006!

Herr talman! Låt mig börja med enkel matematik. 431 platser per 1 000 ungdomar är fler än 377 platser per 1 000 ungdomar. Det var 431 år 2006 och 377 i dag. Utbildningsministern gav oss nu en inblick i regeringens lunchsammanträden. Där sitter man och lär varandra statistik. Hägglund står i kammaren och säger: "Vi har aldrig haft så mycket resurser till välfärden" och jämför krona med krona för åtta år sedan. Han tar inte hänsyn till att andelen äldre har blivit högre, att lönerna har ökat och att inflationen har ökat. Anders Borg säger att 200 000 nya jobb har skapats men säger ingenting om att vi är många fler i landet och att arbetslösheten har ökat från 260 000 till över 400 000. Det är dessa tre herrar som tillsammans med flera herrar och också damer styr landet och ägnar luncherna åt statistiska vedermödor där de stora läromästarna är George Orwell och Per Schlingmann. Det kunde ha varit bättre. Vi vet att vad vi fortfarande lider av är en massarbetslöshet som biter sig fast och cementeras i långtidsarbetslösa. Åtskilliga har givits de möjligheter som Åsa Lindestam beskriver från Gävle, att gå vidare i nya studier. Till ungdomar som längtar efter en utbildning som kan bidra till ett större värdeskapande i arbetslivet säger Björklund: Det funkar väl lika bra med andra jobb. Det finns jobb i hamburgerbarerna. Vi subventionerar ju där. Ni kan väl bilda köer där i stället. En gång var liberalerna besjälade av utbildning och rättvisa. Vi kan se på grundskolan: Resultaten faller sex år i rad. John Bauer var ingen dröm. Betyder J B inte Jan Björklund heller? Det var en katastrof, marknadsliberalism.

Sverige är större än både Uppsala och Västerås, Roger Haddad! Och medvetandet i landet är dess bättre väsentligt större än Folkpartiets och utbildningsministerns begränsade på det här området.

Herr talman! Vikten av universiteten går inte att underskatta. Vikten av kvalitet i utbildningarna går inte att underskatta. För 400-500 år sedan fick man ute i landet statsvapnet och fick vara motorer i utvecklingen i vissa regioner. Det är i dag de universitet som vi har runt om i landet. För oss i Västernorrland och i Jämtland är Mittuniversitetet en motor. Jag märkte här att ministern började tala om alla universitet och nämnde det ena efter det andra, men han nämnde inte Mittuniversitetet och den blygsamma ökning som man fick. Inför vårterminen 2014 har ungefär 20 000 personer sökt till Mittuniversitetet. Det är ökning med 37 procent i förhållande till vårterminen 2013. Herr talman! Utbildningsministern och jag stod här i kammaren den 12 april 2013 och debatterade Mittuniversitetet och nedläggningen av campus i Härnösand. Då sade utbildningsministern till mig att alla kommer in på universitetet. Alla kommer inte in på sitt förstahandsval, men alla kommer in. Därför vill jag fråga ministern i dag: Vad händer med dem som inte kom in? Eller har alla kommit in i höst? Har alla fått sin plats på universitetet i höst? Det var det som ministern sade till mig. Ministern sade till mig att trots att man minskar antalet platser kommer alla in. Det skulle vara intressant att få höra vad ministern säger i dag. Detta sade han den 12 april 2013. Herr talman! Det är mycket viktigt att vi investerar i våra universitet. Man tvingar Mittuniversitetet att spara och vidta drastiska åtgärder trots att söktrycket på universitetet aldrig har varit så stort som i dag. Trots att så många vill förverkliga sina drömmar, och trots att vi har en industri i området som söker kvalificerad arbetskraft får vi inte ha så många platser som vi behöver. Det är så många som vill förverkliga sina drömmar genom att få utbildning och kunskap. Detta är alltså vad som händer hos oss. Det är det som bromsar utvecklingen i Västernorrland och i Jämtland, och det är det som gör att befolkningen i Jämtland och i Västernorrland minskar. Ovanpå allt det som jag nämnde vill jag säga till herrarna på allianssidan som deltar i debatten att den forskning som man bedriver hos oss tillsammans med SCA inte räknas som någon kvalitetsforskning. Det anses inte vara några kvalitetskriterier att ha näringslivet med. Det enda som räknas är hur många år som byggnaderna har funnits och hur många år som man har haft sitt universitet.
Herr talman! Jag blir lite förvånad när jag nu hör att ministern någon gång har påstått att alla som söker ska få plats. På Högskolan i Gävle har man varit tvungen att säga nej till 51 procent av förstahandssökandena, alltså till mer än hälften. Det är inte bara människor från Gävleborg, utan det är även ett antal utifrån som i första hand söker till Högskolan i Gävle. Totalt får man säga nej till 84 procent av dem som vill läsa i Gävleborg på Högskolan i Gävle. Jag kan därför upplysa ministern om att alla inte kommer in. Det är fel. Många av dem som tidigare har sökt har varit studenter som har föräldrar med kort utbildning. Men i dag minskar detta antal. Vad kommer då att hända framöver när man skär ned ytterligare? Jo, det är de som har det svårast som inte kommer att komma in, alltså de som inte har föräldrar som har läst där. Jag skulle önska att alla får gå på den högskola som de vill gå på. Det är alltså fler som söker. Jag lyssnade på Peter Persson här, och jag har samma siffror. 431 av 1 000 sökande fick komma in år 2006. Nu är det bara 377. Det är en minskning. Jag hoppas att ministern vill bemöta detta på något sätt. De siffror som vi har stämmer inte överens med det som ministern säger. Vi måste få en förklaring till att detta har hänt. Högskolan i Gävle har ett stort söktryck från dem som är 25 år och äldre. Vi har fler 25-åringar och äldre som söker till oss. Var femte student är över 35 år. Detta är någonting som vi måste ta på allvar. Vi kämpar för att få den utbildning som vi har rätt att få. Då ska platserna inte försvinna. Tvärtom ska vi ha kvar dem. Jag känner mig fullständigt trygg med kvaliteten. Jag vet att Högskolan i Gävle har god kvalitet. Det vittnar många om, och det har jag hört även från högskolestyrelsen. Man har jobbat med vissa saker och tagit bort en del. Men man måste vara uppdaterad, och då visar det sig att kvaliteten är utmärkt. Jag är därför mycket trygg i dessa delar. Jag tänker därför inte gå på detta med att kvaliteten var undermålig i Högskolan i Gävle. Det är inte sant. Jag tycker att vi ska hålla oss till sanningen i denna talarstol. Vi ligger sist i Norden när det handlar om att ta examen. År 2006 var det 41 procent som tog examen, och nu är det 37 procent. Det sjunker hela tiden. Vad kan det bero på? Vi kanske måste öka antalet platser i stället så att fler får denna möjlighet. Jag själv kommer från ett hem där föräldrarna inte har studerat. De har gått den utbildning som fanns på den tiden. Det var sju åtta år som de gick i skolan. Men jag hade ändå möjlighet att studera. Det var ett stort steg att försöka få åka till Gävle från Söderhamn och att sätta sig på tåget och åka ned till denna storstad och gå på seminarium, som det då hette. Nu är det högskolan. Det var stort och svårt. Men det gick bra. Jag önskar att många fler får denna möjlighet och har föräldrar som peppar dem och att det också finns en högskola som tar emot dem. Det behöver vi i Gävleborg.

Herr talman! Jag vill inte mästra utbildningsministern, men för hans vetskap kan jag säga att Linnéuniversitetet inte fanns för sju år sedan när vi hade en socialdemokratisk regering. Universitetet öppnade 2010. Innan dess fanns Växjö universitet och Högskolan i Kalmar i min region. Vid Linnéuniversitet, mitt universitet, det vill säga det universitet som har sina säten i Växjö och Kalmar, ökar söktrycket. Antalet förstahandssökande till utbildningsprogrammen har ökat med 15 procent de senaste två åren, och det rimmar inte med antalet antagna. Höstterminen 2013 kom 34 procent av de sökande inte in. År 2011 var det 23 procent som inte kom in. Vi kan se att andelen studenter vilkas föräldrar har kort utbildning har minskat sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Regeringens drastiska nedskärningar ökar alltså den sociala snedrekryteringen. I stället för att alla ska få chansen blir universitetsvärlden en fråga för några och inte för alla. Det är just det som jag inte vill se. Jag vill att varenda en ska ha möjlighet att läsa vidare oavsett bakgrund, och det ska vara utbildning med kvalitet. Där fick Roger Haddad det som han efterlyste. Linnéuniversitetet erbjuder kvalitet. Det gör även de andra högskolor och universitet som nämnts i debatten i dag. Det är inte som förr i tiden när det endast var de klassiska universiteten, Uppsala och Lund, som dög. Ledamot Haddads uttalande visar att Folkpartiet vill öka klasskillnaderna. Jag som socialdemokrat vill minska dem. Jag vill att alla ska få en chans.

Herr talman! Det är lite sorgligt att vi har en minister som dels är nöjd med sakernas tillstånd, dels siffertricksar. Han tar bara upp 19-åringar i sin jämförelse, räknar bara 19-åringar. Vad är det för sätt att plocka ut en enda årskurs? Vi socialdemokrater har jämfört gruppen 19-24-åringar, för vi tycker att det är viktigt att kunna läsa vidare hela livet. I den jämförelse vi gör tar vi med 19-24-åringar. Jan Björklund hänvisar till en enda årskurs, nämligen 19-åringar. När man i stället räknar på 19-24-åringar ser man att antalet platser per tusen elever minskat drastiskt. Det är mycket allvarligt. Dessutom handlar det inte bara om platser. Vi behöver ha betydligt fler platser eftersom söktrycket ökat och vi blivit fler, men vi måste också ha hög kvalitet. Låt oss tala om kvalitet, herr talman. Låt oss tala om kvalitet, utbildningsministern. Det har alldeles nyligen kommit en rapport som sammanställts av Mats Ericson utifrån de utvärderingar som Universitetskanslern gjort. I den sammanställningen kommer Skövde mycket väl ut. Det visar sig att Skövde har mycket hög kvalitet. Det är jag väldigt glad över. Det har inte skett automatiskt. Man har jobbat stenhårt med sin utvärderingscykel, sina utvärderingssystem, och stretat på för att få den mycket höga kvaliteten. Det är viktigt att vi har hög kvalitet på utbildningarna i det här landet. Jag anser inte att mycket hög kvalitet står i motsatsställning till satsningar på fler platser. Vi behöver fler platser i hela landet. Högern har alltid motarbetat utbildningsmöjligheterna för de många människorna. De vill nämligen att bara några få ska kunna utbilda sig, de ska sedan ärva sina jobb och klyftorna ska öka. Vi försöker motarbeta den typen av politik. Jag menar att högerns utbildningspolitik är en utbildningspolitik i förfall. Ska vi fortsätta att sänka ambitionsnivån? Ska människor i olika åldrar inte få möjlighet att läsa vidare? Ska vi tricksa med siffrorna, plocka ut en enda årskurs, för att det ska se bättre ut? Det är mycket allvarligt. Vi vill att fler ska få chansen. Jag är stolt över att Högskolan i Skövde har så hög kvalitet i mätningarna, och jag är glad över att Högskolan i Skövde lyckats så bra inom it-området. De har lyckats bra med it och medieutbildningarna samt med de kognitiva utbildningarna. Där är Skövde tvåa i landet när det gäller utbildningskvaliteten. Jag är glad över det. Jag skulle önska att vi hade en utbildningsminister som ville satsa, inte en som försöker siffertricksa. Våra siffror bygger på Utbildningsdepartementets och lärosätenas egna siffror. Det är inget som vi själva har hittat på.

Herr talman! Jag vill börja med att säga till Roger Haddad att det är lite farligt när man har ett manus med sig i talarstolen och inte lyssnar på det som har sagts. Jag vill uppmana honom att läsa protokollet, för jag nämnde kvalitet när jag talade om Karlstads universitet. Läs protokollet så får du se, Roger Haddad! Jag hade en fråga om lärosätenas uppdrag vad gäller den breddade rekryteringen. Jag tycker inte att jag riktigt fått svar på den frågan och tänkte därför upprepa den. I Karlstad tar man den uppgiften på största allvar och jobbar intensivt med att till exempel stärka distansutbildningarna. Man har blended learning och andra flexibla lösningar för att få fler ovana studenter att söka till universitetet. Värmland är ett av de län som har den lägsta utbildningsnivån, och det måste vi göra någonting åt. Vi måste få fler att vilja välja högre utbildning. Dessutom omges vi av flera län med en liknande situation som vår. Förra veckan var jag i Söderhamn och hälsade på hos Åsa vid Centrum för flexibelt lärande. Det jag framför allt lärde mig var att de har jobbat intensivt och målmedvetet för att höja invånarnas utbildningsnivå. Det har man gjort under flera år. Mycket har skett genom att man avdramatiserat den högre utbildningen men också genom att man lyft fram dem som gått hela vägen, precis som Åsa. De har i sin regionala utvecklingsstrategi till och med en beskrivning av den kvinna som Åsa talade om, hon som gått hela vägen från att läsa in en grundskoleutbildning till att doktorera. Sådana exempel är viktiga för att lyckas med den breddade rekryteringen. När utbildningsministern i sitt svar till oss interpellanter fokuserar på antalet 19-åringar som det allra viktigaste för resursfördelningen måste man fundera på vilka man möter när man besöker universitet och högskolor. Jag funderar lite grann på hur utbildningsministern tänker om det faktum att allt fler i dag återvänder till universitetet och bygger på sin kandidatexamen med en masterutbildning för att stå bättre rustad. Hur kan man med den vetskapen argumentera för resursfördelning enbart utifrån antalet 19-åringar? Det är ganska obegripligt. Att det finns röda trådar mellan vuxenutbildning och högre utbildning, att man har olika vägar in och framför allt att man inte behöver flytta för att studera har varit framgångsfaktorer bakåt i tiden när vi utvecklat vårt samhälle. Det har medverkat till att fler i befolkningen i dag har en högre utbildningsnivå. Jag funderar på den nuvarande regeringens mål för den högre utbildningen. Jag funderar också på den politiska styrningen. Vi kan i rapport efter rapport läsa att de gamla universiteten är sämst på att lyckas med den breddade rekryteringen medan högskolorna och de yngre universiteten lyckas betydligt bättre, men det är de gamla universiteten som tilldelas en stor del av resurserna, både till utbildning och till forskning. Då är det såklart svårt för övriga att lyckas rekrytera studenter till platser som inte finns. Jag ställer därför frågan igen: Hur tänker ministern agera för att lyckas med den breddade rekryteringen?
Herr talman! Jag tackar Gunilla Svantorp för att hon använt ordet kvalitet. Jag bad bara att få läsa protokollet i efterhand. Det är bra att ordet kvalitet finns med, men det får inte vara ett tomt innehåll i begreppet kvalitet utan man ska använda det med försiktighet i den här debatten. Jag hör att ledamöterna är väldigt engagerade i just sina lärosäten. Därför vill jag upplysa Socialdemokraterna om att när deras lärosäten kommer upp i utbildningsutskottet avstyrks alla motioner gällande just deras lärosäten eftersom vi inte går in och gör några tillägg. Utskottet kan rent formellt tillstyrka extra pengar till Högskolan i Gävle eller Högskolan i Skövde eller Linnéuniversitetet, men de socialdemokratiska ledamöterna gör inte det. Varför de inte gör det måste man fråga dem. Jag har fortfarande, herr talman, inte fått veta om den utveckling som vi nu debatterar - resursfördelning utifrån kvalitet, prestationsgrad, genomströmning - är konsekvensen av det nya kvalitetsutvärderingssystemet. Om man ogillar det, vill man då ha ett annat system? Det är nämligen samma pengar som finns i systemet. Pengar för inaktiva studenter och för lärosäten med lågt söktryck har omfördelats till humaniora, samhällsvetenskap och andra utbildningsområden. Pengar har också använts till att förstärka de tillfälliga platserna 2013, 2014 och 2015. Vi har inte tagit bort pengar. Om Socialdemokraterna har synpunkter på grunden i systemet vill jag veta vad de i stället föreslår. När det gäller antalet sökande kan det vara så, Désirée Liljevall, att alla inte är behöriga, många antas men tackar nej och många tackar ja men alla dyker inte upp. Det fick vi nyligen en föredragning om i utbildningsutskottet av statssekreteraren. Jag blir ledsen när jag som folkpartist blir anklagad för att vara höger och vilja skapa skillnader. Jag kan nämna att jag är den ende i min släkt som har akademisk utbildning. Jag gick utbildningen i Sundsvall, och jag är mycket nöjd med den.

Herr talman! Det är glädjande att höra att Roger Haddad inte gillar höger. Nu har vi fått besked. Jan Björklund har sagt att man borde tacka honom för att Högskolan i Gävle haft en 25-procentig ökning sedan 2006. Ja, tänk om man inte hade haft någon ökning! Då hade det varit rena rama katastrofen. Men om nu Högskolan i Gävle har vuxit med 25 procent sedan 2006, betyder det att man är för stor nu? Har man blivit för fet, för tjock? Är det dags för en bantningskur? Ska vi köra 5:2 på Högskolan i Gävle? Jag frågade efter det intellektuella i att minska antalet platser så kraftigt som man tänker göra i Gävle i ett sådant läge som vi är i nu. Det finns en bred konsensus om behovet av högskolan. Företagen säger att de behöver högskolan för att kunna utveckla sin arbetskraft, rekrytera ny arbetskraft och ha arbetskraft som bor i regionen. Så får vi ett budskap från Jan Björklund till Region Gävleborg och Gävle kommun: Tacka mig för att ni är 25 procent större nu än 2006! Men nu handlar det faktiskt om en minskning. Eller är det så att Jan Björklund står här och påstår att den där minskningen inte alls kommer att bli av? Är det så att man inte ska dra in 780 platser och 19 program på Högskolan i Gävle? Säg det då! Vi vet inte hur det blir i framtiden, men Björklund har sin prognos. Vi vill ha klara besked. Gäller den bantningen eller inte? Konsensus, samförståndet om högskolans vikt, och nu även kunskapen om kvaliteten i Högskolan i Gävle, Roger Haddad, betyder väldigt mycket. Svara på frågan, Jan Björklund! Var intellektuell när det gäller högskolan!

Herr talman! Nog är det knepigt i en sådan här debatt. Vi hör mycket trovärdigt från utbildningsministern att vi har rekordnivåer i det totala antalet studenter på högskolan nu. 390 000 är färre än 415 000. Det är rekordnivåer i antalet som kan läsa eftergymnasial utbildning. Vi har kommit över det 50-procentsmål som Göran Persson satte upp. Vi började på 53 och är nu på väg upp mot 63 procent. Det är unikt högt för den kompetens som vi behöver få in på högskolan. Som jag nämnde i mitt förra inlägg har vi också ett rekordhögt söktryck på lärar och förskollärarutbildningar på högskolan. Detta borgar i sin tur för kvalitetsuppbyggnad underifrån, från grundskola och gymnasium, och skapar bättre förutsättningar för att högskolestudenterna ska kunna prestera så bra som möjligt. Detta, herr talman, är verkligen kvalitetstänkande. Det har nu skrivits sex närmast kalkerade interpellationer, där man bara bytt ut några lokala siffror. Ingenstans nämns ordet kvalitet. Sedan kan debattörerna till nöds säga här i talarstolen att det minsann finns kvalitet - man har blivit granskad av Högskoleverket och godkänts. Det är inte så vi resonerar kring kvalitetsbegreppet. Det måste byggas upp från grunden, från en bra grundskola och en ännu bättre gymnasieskola. Därefter är det kompetenta människor som kommer in i högskolan och kan förverkliga sina program så att de verkligen betyder någonting framgent. Det är att sätta kvalitet framför kvantitet. Men utbildningsministern och alliansregeringen har lyckats med både och. Det är lite underligt att vi får höra så olika siffror i debatten. De som lyssnar till den måste bli väldigt förvirrade. Vissa tittar på sin lilla del av verkligheten ur ett lokalt perspektiv. Utbildningsministern beskriver helheten och de rekordstora ökningar som har skett på viktiga områden, med både kvantitet och kvalitet tillsammans, men då säger man ingenting från oppositionen.

Herr talman! Jag tackar för möjligheten att ha denna väldigt viktiga debatt om utbildning och framtiden. Och det handlar inte om just vår framtid, utan om hela Sveriges framtid. Utbildning blir allt viktigare i moderna samhällen. Det vet vi, och det har inte minst den här debatten visat hittills. Men vi fick ännu ett belägg för detta när samarbetsorganisationen OECD publicerade sin stora undersökning om vuxnas färdigheter, PIAAC, Programme for the International Assessment of Adult Competencies. Studien visar att Sverige ligger långt framme. Detta är rimligt efter decennier av hög utbildningsambition i fråga om både kvalitet och kvantitet. Men en sak som inte riktigt kommit fram i medierna är att rapporten tydligt visar något vi socialdemokrater länge har sagt: Tillgången till högre utbildning är i sig en avgörande faktor för framväxten av de högkvalitativa arbetstillfällen som är nyckeln för Sveriges konkurrenskraft och framtida tillväxt. Därför är det oroväckande att utbildningsministern är så nöjd med att antalet platser sjunker och att regeringen minskar ambitionen i förhållande till våra konkurrentländer i OECD. Detta har Högskoleverket, föregångaren till Universitetskanslersämbetet, varnat för. Vi ligger faktiskt lite efter. Vi har inte gjort det tidigare, men nu har regeringen accepterat en nivå som egentligen de facto är den vi ligger på i dag. Detta håller inte, och det vet näringslivet. Jag har i min hand en rapport från Almega. Det är väl rimligt att regeringen inte lyssnar så mycket på oppositionen. Jag kan föreställa mig att Jan Björklund inte i första hand lyssnar på oss i Socialdemokraterna. Men kanske lyssnar han på arbetsgivarorganisationen Almega, som varnar för att Sverige nu tappar andelar på exportmarknaden. Man har en mätmetod som visar hur Sverige tappar exportandelar. Det handlar om specialiseringen av produktionen i industrin, som för övrigt inte alls är basically gone, som regeringen tror, utan är en stark motor för sysselsättning i Sverige. Man meddelar att utvecklingen mot alltmer fragmenterade globala produktionskedjor fortgår. Förutsättningarna för att Sverige ska lyckas höja sitt förädlingsvärde och klara sig i den tuffa internationella konkurrensen beror framför allt på förmågan att öka den kunskapsintensiva tjänsteproduktionen i landet. Förra veckan träffade jag en del av de företag som ligger bakom Almega. De talade om sin oro för att det inte finns tillräckligt engagemang för den högre utbildningen. Även i Göteborg sjunker antalet platser på universitetet. En minskning med över tusen platser har redan gjorts. Det betyder att man inte utnyttjar den potential som finns i Sverige. Vi tillgodogör oss inte den styrka, kraft och resurs som alla människors vilja att utbilda sig innebär. Som så många har sagt handlar det inte enbart om 19-åringar, även om deras styrka är den absolut viktigaste att ta hand om. Ungdomsgenerationen är givetvis den viktigaste. Men för framtiden måste vi kunna utbilda oss år efter år, generation efter generation, om och om igen. Nu har vi ett enormt högt söktryck. Precis som interpellanterna undrar jag: Hur kan utbildningsministern vara så nöjd? Söktrycket är högt, och till och med inom arbetsgivarorganisationen är man orolig.

Herr talman! Utbildningsministern! I linje med den här debatten, som jag tycker handlar om ökat söktryck och Sveriges alltför låga ambitioner för högre utbildning, skulle jag kunna tala om de taggade sökande vid mitt hemuniversitet, Linköpings universitet, som inte kom in och blev studenter, eftersom antalet platser minskar också där. Jag skulle kunna tala om deras spruckna drömmar och deras möten med stängda dörrar. Jag skulle också kunna tala om den ryckighet som lärosätena utsätts för eller den kritik som levereras till oss i utbildningsutskottet varje gång vi träffar lärosätena. Men det jag har fastnat för och som fascinerar mig mest är det som flera redan har varit inne på, nämligen utbildningsministerns anpassade förhållande till siffrorna. Genom att konsekvent tala om procentandelen 19-åringar som kommer att kunna läsa vidare i framtiden får utbildningsministern det att låta som att vi ligger i framkant. Genom att konsekvent tala om att det faktiska antalet studenter de senaste åren har varit fler än någonsin får han det att låta som att det är högre ambitioner. Det snacket går kanske hem om utbildningsministern får två minuter i tv. Men du kan inte på allvar tro att du kan köra med det i en interpellationsdebatt. Att du får det att låta som att ni har högre ambitioner betyder inte att det blir så. Bara för att klargöra det för åhörarna skulle jag vilja fråga utbildningsministern om han kan uppge samma så kallade satsningar men i stället tala om hur stor andel av de kullar som har gått ut gymnasiet de senaste åren som har fått möjlighet att läsa vidare och hur den utvecklingen har sett ut. Jag skulle också vilja veta hur många 19-åringar i faktiskt antal som kan läsa vidare i framtiden jämfört med hur många som kunde göra det i år eller förra året. Det skulle jag vilja ha svar på för att minska förvirringen i den här debatten som Finn Bengtsson talade om.
Herr talman! Det finns förmodligen hundra sätt att räkna detta, och alla sätten verkar förekomma i den här debatten. Det går att räkna bara på 19-åringar. Men då missar man det faktum att de flesta inte börjar plugga på högskolan är de är 19 år, utan de börjar senare. Därför kan man inte räkna bara på 19-åringar. Man kan räkna på hur många som är inskrivna just nu. Men då missar man det faktum att de som nu är 17, 18 eller 19 år ska gå där om några år. Därför har EU enats om ett sätt att räkna. Man räknar på hur många i en årskull som kan påbörja studier i åldern 19-34 år och hur många av dem som pluggar i minst två år. Det räcker inte att de skriver in sig, utan de ska plugga också. Det är det sättet vi använder. De sätt ni använder är andra sätt att räkna. Ni hänvisar till någon egen undersökning som alla har med nu som är gjord på det socialdemokratiska partikansliet som saknar total förankring. Det är bara siffertricksande. Använd det sätt som är vedertaget och bestämt. Det är annorlunda med grundskolan, eftersom nästan alla börjar där när de är sju år. Men alla börjar inte vid en viss ålder i högskolan. Det är därför man har modellen att man säger: Hur många i en årskull kan mellan 19-34 år bedriva två års högre studier? Det är därför man räknar på det sättet. Man får ta en årskull och se: Hur många räcker platserna till? För de som nu fyller 19 år i år är siffran 53 procent. Den är högre än den någonsin var under den socialdemokratiska tiden. Om några år kommer vi upp i 63 procent. Det beror på att ålderskullarna minskar kraftigt. Någon stod här och påstod att vi är sämre än de andra nordiska länderna. Det är nonsens. Vi ligger högst i Norden, i princip högst i Europa tillsammans med något annat land och bland de högsta i världen. Göran Persson satte upp ett 50-procentsmål. Han nådde aldrig dit. Snart är vi på 63 procent. Det beror både på en utbyggnad och på att ungdomskullarna minskar. Vi har det förhållandet att ungdomskullarna är så olika stora. Det är därför man måste räkna i procentandelar i stället för i antal studenter för att förstå dimensionen på det. Jag tror att Peter Persson i någon släng nämnde JB Education, även om debatten inte handlar om det. Varför får JB Education lägga ned? Varför måste många kommuner lägga ned gymnasierna nu? Jo, därför att ungdomskullarna minskar kraftigt. De minskade ungdomskullarna beror på att under slutet av 90-talet föddes väsentligt färre barn i Sverige. Antalet barn som föddes minskade med 25 procent på några år. Det är därför som vi med stor säkerhet kan säga att vi nu och möjligen nästa år är på en peak i sökandet. Det kommer att gå ned, allt annat är statistiskt omöjligt. Söktrycket kommer att gå ned. Om man ska bestämma sig för att bygga ut i fem år finns det om ett år inte sökande till platserna. Man kan inte bygga ut för att det ett enda år är fler sökande. Utbyggnad och neddragningar måste ske lite mer långsiktigt än så. Ni har nämnt 37 procent. Ni säger att vi har lägre examensfrekvens och att det är så bekymmersamt med låg utbildningsnivå. I alla era interpellationer som är mängdkopierade står just den siffran. Det är sant. Men ni låtsas att det betyder att vi har en lägre utbildningsnivå. Det beror på att vi har ett annat examenssystem. Man måste begära ut sin examen i Sverige. Mängder av personer avstår det. Efter årtionden av politik i Sverige är inte akademisk examen värt så mycket på arbetsmarknaden. Det är andra saker som är värt mycket. Man begär inte ut sina examensbevis. Men vi har högre utbildningsnivå än i de andra nordiska länderna. Det är all-time-high med 63 procent. Försök ta in det i den fortsatta debatten.

Herr talman! Det finns en siffra som inget statsråd och inte ens utbildningsministern kommer ifrån. Det är dryga 400 000 arbetslösa. Utbildning och arbete hänger intimt ihop. Det är ert stora misslyckande. Det var det första jobbskatteavdraget, det andra, det tredje, det fjärde och det femte. Arbetslösheten har bara ökat för varje jobbskatteavdrag. Men det finns några som har betalat det. Det är barn i förskolan, barn i grundskolan, gymnasieungdomarna och nu också studenter på högskolan. Det är så det hänger ihop. Er sterila politik för att utveckla vårt land är en ren marknadsliberal utbudspolitik. Sänk skatten, sänk lönen och piska människor till en arbetsmarknad som har stagnerat. En socialliberal skulle skämmas så att han rodnade, så att det blänkte i mitt röda partimärke, om han hade gått så hårt åt arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring som Björklund och hans kamrater. Det är någonting annat som skapar arbete. Det är näringspolitik, utbildningspolitik och en stark omställningspolitik. Jobbfiaskot är också utbildningsministerns och regeringens gigantiska misslyckande. Socialdemokraterna kommer att få göra det en gång till: röja upp i massarbetslöshet efter er.

Herr talman! Jag skrev interpellationen som handlar om Mittuniversitetet och den starkaste motorn som vi har för att upprätthålla sysselsättningen men även att försöka ha så många som möjligt boende i vår region. Industrin i dag behöver utbildade människor. Industrin behöver inte längre människor som har nioårig skola eller kanske två år på gymnasieskolan. Den behöver högskoleutbildad personal för att kunna klara av den produktion man har i dag inom basindustrin. Men det får den inte. Inte ens när basindustrin investerar pengar i forskning tycker utbildningsministern att det är värt någonting genom att lägga in det i ett kvalitetskriterium. Inte ens då är vårt näringsliv värt någonting och den investering som den gör i en region. Den här debatten är inte någon masskopiering. Det handlar om den oro som vi känner i vår region när vi ser vad man gör med de universitet vi har med begränsade möjligheter för ungdomar och även för livslångt lärande. Det är universitet som är anpassade för livslångt lärande. De är till för människor som är mitt uppe i karriären som behöver förkovra sig och höja sin kompetens. Den här debatten handlar om den oro människor känner i regionen när de ser Björklunds politik. Herr talman! Svara på min tidigare fråga: Har alla kommit in på universiteten under höstterminen? Jag har inte fått något svar.
Herr talman! Förr kunde man alltså, som jag berättade, gå direkt från grundskolan in i ett arbete. Det kan vi inte längre i dag. Arbetslivet kräver utbildning. Jag menar inte att vi behöver bygga ut; däremot måste vi få behålla. I tidningen hemma i lördags kunde vi se rubriken: 760 platser försvinner. Det är inte en ökning, utan det är platser som försvinner. Det är rektor på Högskolan i Gävle som säger detta. Dessutom säger hon: Det är inte första året vi tvingas göra nedskärningar, och vi har hela tiden försökt behålla så många program som möjligt. Då har vi plockat bort fristående kurser, men nu blir det allt svårare. Så här ser det ut hos oss, och jag vill inte att det ska vara på det här viset. Jag tycker att de som vill gå i skolan ska få det. Dessutom kräver arbetslivet hos oss att vi har en högre utbildning. Den kan vi få genom att ha möjlighet att läsa på det här viset. Jag föreslår Roger Haddad att han skriver en egen interpellation om det som han tar upp om olika mätningssystem. Då kan vi diskutera det vid en annan tidpunkt, för tiden löper ut alldeles för fort nu. Men jag tar gärna en sådan debatt också och deltar i den, även om ministern också tvingas delta om det blir en interpellationsdebatt. Jag vill avsluta med att säga att söktrycket ökar hos oss. Ministern sade att det går nedåt och minskar i framtiden. Det ser inte vi eftersom vi inte bara vänder oss till 19-åringar. Vi vänder oss till människor som är betydligt äldre - på grund av de nedskärningar, varsel, uppsägningar och flytt av företag som sker hos oss. Det är detta som gör att allt fler ser möjligheten att gå en högskoleutbildning och få en annan och ny framtid hos oss och i hela Sverige.

Herr talman! Denna debatt har lockat många talare - tolv till antalet, och det inkluderar Jan Björklund. Det stora intresset för debatten visar hur viktig frågan är, och skillnaderna mellan partierna framstår tydligt. Folkpartiet vill utöka klasskillnaderna; Socialdemokraterna vill minska dem. Folkpartiet vill sätta käppar i hjulet för folk; Socialdemokraterna smörjer samhällsmaskineriet tillika högskolemotorerna ute i Sveriges regioner, däribland Linnéuniversitetet. Högre utbildning lönar sig, herr talman. För individen handlar det om en chans att utvecklas som människa, om frihet och om att få fler valmöjligheter. Högskoleutbildade har högre lön, lägre risk för arbetslöshet, lättare att byta jobb och bättre hälsa. Men andelen ungdomar som kan börja högskola eller universitet minskar trots att söktrycket ökar. Denna utveckling visar sorgligt nog inte många tecken på att stanna av, men det måste vi få ett slut på. Regeringens kraftiga neddragningar måste brytas nu - nu, herr talman!
Herr talman! Debatten handlar som sagt om utbildning. Med andra ord handlar den om framtid och möjligheter till jobb och om att motverka klyftorna i samhället. Den handlar om att ge de många människorna möjligheter att förverkliga sina drömmar och skaffa sig en utbildning och ett jobb i framtiden. Vi ser på det lokala perspektivet. Jag ser på Skövde, men sammantaget har vi en bred bild av hur det ser ut i Sverige. Utbildningsministern vill inte lyssna på oss socialdemokrater. Han borde kanske lyssna på rektorerna. Jag vet att han avfärdar det hela med att säga: Ja, ja, de där ämbetsmännen vill bara ha mer pengar. Dem behöver man inte lyssna på. Men han kan kanske lyssna på näringslivet om han inte vill lyssna på oss eller på de rektorer runt om i landet som ser mycket allvarligt på situationen. Vi ser det som mycket allvarligt att Skövdes högskola får en minskning med 400 platser. Ministern står här och säger: Vi kan inte bara lyfta ut en årskurs, för vi måste räkna på samma sätt. Ändå står han sedan här och säger att det är 19-åringar som det är all-time-high för och att det är de som står för 53 procent. Vi socialdemokrater vill ge fler chansen. Vi vill att man ska ha en möjlighet i hela livet. De siffror som vi har beräknat och visar gäller för 19-24-åringar. Men vi vill ge fler möjligheten att komma tillbaka senare i livet. Om vi ska ha vuxenutbildning och flera chanser till högre utbildning längre fram i åldrarna kan man inte minska antalet platser därför att man tror att det är färre 19-åringar om två år. Vi vill höja ambitionen eftersom Sverige är ett litet land. Vi är fler än tidigare, men Sverige är fortfarande ett litet land. Vi ska vara på tå i den internationella konkurrens som vi har. Vi behöver utbilda fler med hög kvalitet och högre utbildning.

Herr talman! 849 platser försvinner från Karlstads universitet - platser som mer än väl hade behövts. Detta sker samtidigt som söktrycket är enormt. 17 700 vill läsa vid Karlstads universitet. De 849 platserna motsvarar nästan en tiondel av antalet platser, och de hade mer än väl behövts i dessa tider av hög arbetslöshet och omställningsbehov. När utbildningsutskottet för ett par år sedan besökte Bryssel ifrågasatte utbildningskommissionären Sveriges låga mål för det antal som går vidare till högre studier. Vi har redan nått det mål som regeringen har satt upp. Det är en märklig politik att sätta mål som redan är uppnådda. Men denna målsättning följer samma linje som regeringen brukar använda, till exempel argumenten att det är så många fler som läser inom den högre utbildningen i dag än 2006. Ett sådant påstående måste jämföras med något för att det ska få relevans. Det är intressant att jämföra med antalet invånare i Sverige. År 2006 hade vårt land nästan 9,1 miljoner invånare. I dag är siffran nästan 9,6 miljoner. Då skulle det väl vara märkligt om inte det antal som studerar vore större i dag än 2006. Min fråga om breddad rekrytering har inte fått svar. Jag blir nyfiken på hur utbildningsministern tänker om de 800 000 människor som vi har i Sverige i dag som har slutat skolan efter grundskolan och som mycket väl behöver bygga på sin kompetens. Är utbildningsministern nöjd med att antalet studerande per tusen invånare stadigt minskar? Stärker det vår konkurrenskraft gentemot andra länder?

Herr talman! Jag noterar att utbildningsministern inte svarar på frågan om hur han kan vara så nöjd när näringslivets företrädare ständigt uttrycker en oro. De uttrycker inte alls en nöjdhet med att regeringen inte höjer ambitionen för högre utbildning. Ett lands allra viktigaste resurs är människor vilja att utbilda sig. Arbetslösheten, som regeringen har misslyckats med att få ned, gör nu att allt fler människor vill satsa på utbildning. Diskussionen om 19-åringar eller inte 19-åringar riskerar att ta bort fokus från det som vi alla vet: Det är de många människornas vilja att utbilda sig som är den största och viktigaste resursen. Vi behöver ha en politik som tar hand om den och som inte gör att allt fler rektorer och företrädare för universitet och högskolor måste säga: Jag måste stänga dörren för kompetenta sökande. Herr talman! Det är sorgligt att regeringen inte vill göra mer för att satsa på det svenska näringslivets behov av högre kunskap eller på att ta vara på människors vilja att gå vidare när arbetslösheten slår till i större utsträckning än i dag. Det handlar också om en ovilja att ta vara på alla dessa människors vilja att öka sin egen kompetens på andra områden än just de efterfrågade och deras förmåga och önskan att bilda sig och bli kompetenta medborgare. Den svenska industrin är inte basically gone. Jag oroar mig för att det är arbetslösas och ungdomars möjligheter att komma vidare i Sverige, deras framtidshopp, som är basically gone. Jag vill ställa mig bakom Gunilla Svantorps fråga och upprepa min egen. Hur kan ministern vara så nöjd när man inom näringslivet är så oroad för den bristande kunskapsambitionen?

Herr talman! Jag hoppas att åhörarna noterade att utbildningsministern trasslade till det ytterligare och fortsatte att tjata om 19-åringar och all-time-high utan att svara på mina frågor. Men det är faktiskt okej, för egentligen är det inte antalet 19-åringar som är den viktigaste faktorn och som ska styra våra ambitioner när det gäller högre utbildning. Jag känner inte till ett enda lärosäte som bara har 19-åringar på sina utbildningar. Det som borde styra vårt lands ambitioner är framför allt hur vi rustar oss i förhållande till andra länder. Högskoleverket varnade för att andra länders utbildningsnivå riskerar att springa om Sveriges. Att ta fram en sådan rapport var det sista de gjorde innan de lade ned. Det som också borde styra ambitionerna är hur chanserna på arbetsmarknaden ser ut för dem som saknar eftergymnasial utbildning. Här känner ni alla väl till matchningsproblematiken. Det handlar också om hur högt söktrycket till högre utbildning är, oavsett ålder. Vi vet att det slog rekord i höst igen. Slutligen handlar det om i vilken takt våra lärosäten kan leverera utbildning av god kvalitet. Här kan du lyssna på lärosätena, Jan Björklund. De saknar en dialog med dig, så kontakta dem. Jag tycker att du kan dra ut protokollet från den här debatten, begrunda de oroande faktorerna och tänka om. Eller så kan du säga rakt ut att Sverige inte ska konkurrera med kunskap och kompetens och att Socialdemokraternas ambitioner är för höga. Men några måste också bli akademiker, Jan Björklund. Omvärlden har förstått att allt fler måste bli det.
Herr talman! Låt mig svara på några av de frågor som har ställts. Sverige är en industrination. Sverige ska förbli en industrination. Det tas in fler ungdomar till civilingenjörsutbildningar och högskoleingenjörsutbildningar än på mycket lång tid. Där har vi expanderat. Det är fler som pluggar till dessa yrken, och det beror på att vi har uppvärderat matte i gymnasiet, till skillnad från på er tid då man valde bort matten. Vi utbildar nu fler ingenjörer, och det är viktigt. Jag tycker att den ideologiska diskussionen är viktig. Några här definierar klassklyftor som att inte alla går på universitetet. Det är det här som är det centrala, och det är här som pulsen slår i debatten, antar jag. Jag nedvärderar inte yrkesutbildningar. Men det var precis vad Désirée Liljevall gjorde när hon sade att Folkpartiet vill ha klassklyftor eftersom alla inte går på universitetet. Andelen som går på universitetet är ju större i dag än när Göran Persson var statsminister. Var det större klasskillnader då än nu, kanske? Vi går alltså mot minskade klassklyftor med den definitionen. Det är en väldigt märklig uppfattning. Fler än någonsin utbildas till högre utbildning, och vi kommer att nå ännu högre siffror om några år. Men ni säger att det skapar klassklyftor eftersom alla inte går där. Det är en otrolig uppfattning. Vad är det för fel på yrkeshögskolor och yrkesutbildningar? Ni kallar er för arbetarparti, men ni föraktar yrkesarbete. Det är oerhört märkligt. Det har gjorts rätt många fientliga uttalanden när det gäller våra nationella forskningsuniversitet. Peter Persson är värst. Det handlar om Chalmers, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Lund och Uppsala. De får för mycket pengar, menar man. Pengarna ska fördelas ut i stället. Jag ska naturligtvis berätta för dem att ni tycker det. Den fördelning som vi har är ungefär densamma som under den socialdemokratiska regeringen. Det är en kraftig forskningssatsning på de större universiteten, och vi satsar mindre på de små. Men det är medvetet, och det beror på att det är på de större universiteten som forskningen har allra högst kvalitet. Sverige har, herr talman, mycket höga ambitioner när det gäller högre utbildning. Vi ligger tvåa i världen när det gäller kvalitet i högre utbildning, och snart kan 63 procent av våra ungdomskullar gå igenom högre utbildning. Det är mer än någonsin, och det är unikt högt i ett internationellt perspektiv.